Herr talman! Mycket har sagts om den reviderade läroplan som nu riksdagen skall gå att besluta om och i egenskap av föräldrar följer vi detta beslut med särskilt stort intresse. Det är i högsta grad angeläget att den läroplan som antages är så genomtänkt, att den kan ligga till grund för skolundervisningen under flera år framåt. Det behövs sannerligen arbetsro i vår skola. Detta är önskvärt för både lärare och föräldrar men framför allt för eleverna. Eleverna har under de senaste åren fått vara med om så många och så stora förändringar, att man kan ifrågasätta om det är tillbörligt att 'de i sin känsligaste och viktigaste skolålder blir utsatta för sådant. Det är framför allt hänsynen till eleverna som måste bestämma utformningen av vårt skolväsende. Det är beklagligt att inte utskottsmajoriteten tagit hänsyn till de berättigade och viktiga ändringar som föreslagits av olika partier här i riksdagen. Låt mig helt kort säga några ord om kristendomsämnet med anledning av en motion som har behandlats i allmänna beredningsutskottet. Kristendomsämnets ställning kommer enligt den nya planen att förändras avsevärt. Under en följd av år har det rått delade meningar om kristendomsämnet, dess innehåll och utrymme på schemat. En liten grupp har på olika sätt försökt att begränsa, förringa och misstänkliggöra kristendomsämnet, detta trots att över 98 procent av svenska folket har visat att man vill tillhöra statseller frikyrka. Flera politiker har i stället för att representera den stora majoriteten av svenska folket stundom tagit mer hänsyn till dem som ställt sig negativa till kristendomsundervisningen. Kristendomen har haft grundläggande betydelse för vår demokrati och dess utveckling. Kristendomens etiska och sociala värderingar har format reglerna för vårt samhälle. Då man utan tvekan anser ämnet så viktigt, att det finns med på läroplanen i de olika årsklasserna, är rädslan för att undervisningen skall bli alltför positiv oberättigad — ett värdefullt ämne kan knappast få en alltför positiv framställning. Däremot är det förunderligt med den negativa undervisning som förekommer då och då och som irriterar såväl elever som föräldrar. Man kan beklaga att namnet ändrats från kristendomskunskap till religionskunskap. Åtminstone på lågoch mellanstadiet hade det säkert varit bl.a. pedagogiskt motiverat att behålla namnet kristendomskunskap, eftersom undervisningen på dessa stadier främst kommer att gälla vår egen religion. Men då det viktigaste inte är namnet på ämnet utan undervisningen, är det vår förhoppning att undervisningen kommer att bedrivas med stor hänsyn till ämnets vikt och dess huvudlärobok, Bibeln. När kristendomsämnet skall integreras med övriga orienteringsämnen är det viktigt att det inte kommer i skymundan för andra ämnen. Det finns risk för att ämnet endast kommer att belysas ur begränsad historisk synvinkel. Ett så behandlat kristendomsämne mister något av det mest väsentliga i sitt innehåll. Den levande kristna församlingens ständigt förnyade erfarenhet av tron som en förvandlande kraft, dess intentioner i vårt land och i andra länder, inte minst u-länderna, måste komma med i undervisningen. För att undvika en felaktig undervisning och utveckling torde det vara ofrånkomligt att Bibelns eget budskap mer än hittills kommer till synes i undervisningen. Det måste mer än tidigare få dominera framställningen. En särskilt utarbetad plan över vad Bibeln lär, med enbart bibeltexter och med högläsning inför klassen inte utesluten skulle säkerligen vara till stor hjälp och ledning för lärare i deras arbete och till stöd för eleverna. Jag ämnar när detta ärende föredras yrka bifall till den reservation som är fogad till allmänna beredningsutskot

Herr talman! Jag vet inte om högläsning är något föråldrat system. När man skall ge en framställning av andra stora tänkares verk, plockar man inte ut vissa saker ur dem, utan man läser högt från källan. Jag har inte uteslutit att det skall användas sådana studiemetoder som herr Arvidson talat om, men när det råder så delade meningar och ges så många kommentarer från sådana som är negativa till kristendomen och kristendomsämnet, anser jag att det skulle vara lyckligt om man även kunde delge eleverna materialet direkt från källan. Vi tror att vår ungdom själv kan ta ståndpunkt till det som föreläses.

Herr talman! Först vill jag säga några ord med anledning av motionerna 1: 974 av herr Sörenson och II: 1236 av herr Rimmerfors. Det heter i motionerna: »Då nu grundskolans läroplan revideras, synes det vara av största vikt, att i ungdomens demokratiska fostran bygges in fostran till världsmedborgarskap med sakrik information om världen, vi lever i — — —». Hur är det i dag med den sakliga information om världen som de unga får ta del av exempelvis genom Sveriges Radio? Jag vill ta ett par intressanta fall som jämförelse. Vi kunde nyligen i tidningen Expressen under rubriken »Vittnesbörd om Lamco» läsa följande: »15 svenska riksdagsmän har varit i Liberia och studerat Lamcoprojektet. De ställer sig mycket positiva till Grängesbergsbolagets engagemang och hävdar att Lamcosamhället står på ett för liberianska förhållanden mycket högt plan vad gäller bostäder, skolor, yrkesutbildning, sjukvård och löner.» När TV för två år sedan gjorde ett program om Lamco fick man en helt annan bild av projektet. Till Liberia hade Sveriges Radio sålunda råd att sända en filmexpedition, men när den svenska u-landshjälpen i form av missionen i Afrika fyllde 100 år 1966 hade man ingen expedition där. Vid denna tid, alltså för två år sedan, skrev nuvarande styrelseledamoten i Sveriges Radio, Gunnar Hallingberg, i Kristet Forum bl.a. att det största misstaget som Sveriges Radio »gjort under 60-talet är att man missat missionen. Vi upplever ett årtionde av u-landsväckelse utan motstycke. Det enda jämförbara är missionsintresset, men här har radio och TV sovit över chansen att göra program av det allra bästa stoff. Inte en filmexpedition har veterligen avgått till svenska missionsfält. När Fosterlands-Stiftelsens mission fyllde 100 år, drog man sig inte för att (kl.

Jag vill på intet sätt kritisera Gunnar Dahmén som sköter de kristna programmen; tvärtom vill jag berömma honom för hans insats. Men på något håll måste man ha bromsat dessa program. Det finns alltså all anledning att revidera läroplanerna och se till att skolungdomen t.ex. via skol-TV får en mer sakrik information om världen än vad som nu är fallet. Motionerna är värda beaktande; det finns mycket att göra på detta område. och II:372 av mig. Vi hemställer där att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om skyndsam utredning i syfte att åstadkomma en kristen elementarlärobok samt direktiv för dess användning i undervisningen. Motionerna har omsorgsfullt behandlats av utskottet och jag ber att få tacka för det. Utlåtandet är välskrivet och lämnar föredömligt besked om remisssvar och ställningstaganden. Utskottet kan emellertid inte tillstyrka bifall till motionerna. Det finns ingen reservation på denna punkt, och därmed är motionerna borta för denna gång. Jag vill dock passa på tillfället att kommentera en del av remissvaren och ställa några frågor. I redogörelsen för motionerna pekar utskottet på där anförda uppgifter om ökad farlig brottslighet m.m. och på den codex med vissa primära grundsatser för vår demokrati som vi begär samt påståendet att drivkraften till all god utveckling i vårt land djupast sett är Bibeln. Mot detta görs ingen invändning vare sig av utskottet eller av remissinstanserna. Man kan tydligen acceptera denna mycket enkla historieskrivning. Men i stället för att gå med på att det föreligger behov av en codex ethicus försöker man visa att den i praktiken redan finns, det står i svaren från olika remissinstanser att allt egentligen är väl, och den läroplan vi i dag skall fatta beslut om skall ge oss det som eventuellt saknas. Jag vill i detta sammanhang passa på att uttrycka min glädje över herr Arvidsons inlägg, där han talade om Bibeln och alldeles riktigt påpekade att den är läroboken nummer ett; som ger oss berättelserna direkt. Men jag undrar mycket över herr Arvidsons ord om berättelsernas fakticitet. Man kan väl inte sätta i fråga fakticiteten i de bibliska berättelserna utan att man kommer in på objektiviteten. Skall man tala objektivt om Bibeln och dess berättelser, kan man väl inte säga, att vad som där skildras är någonting som inte hänt. Jag hoppas att jag så småningom skall få en förklaring till vad herr Arvidson menade med ordet fakticitet. Jag skall sedan kommentera ett par, tre punkter i utlåtandet. SÖ understryker, enligt utskottets referat, hemmens och föräldrarnas primära roll i fråga om barnens fostran och vård. I referatet heter det: »Skolan skall i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling och har en väsentlig uppgift i barnens både individuella och sociala fostran. Vid sidan om hemmen är skolan i dagens samhälle dock endast en av de faktorer, som i olika avseenden påverkar barnen.» Det är alldeles riktigt. Men man måste fråga sig: Hur går det egentligen för skolan? Om skolan nu har eller efter dagens beslut får den bästa läroplanen och allt är objektivt och bra, så tycker jag att de resultat man ser i samhällslivet — något som vi oroar oss för och har skrivit om i motionerna — är så förvånande. I referatet av skolöverstyrelsens yttrande heter det vidare: »I läroplanen för grundskolan understryks i Mål och riktlinjer starkt skolans uppgift, liksom också att skolan vid dess genomförande kan bygga på för det svenska samhället gemensamma centrala etiska värderingar. De etiska principer som anges i Mål och riktlinjer hör otvivelaktigt till det centrala i kristen etik men är väsentliga etiska principer även för människor som har en icke-kristen livsuppfattning.» Jag går med på att detta är riktigt; jag vill inte betvivla det. Jag står bara så förvirrad inför den ringa framgång man haft, att döma efter den bild som dagens samhälle uppvisar. Motionerna skrevs för snart ett år sedan; de avlämnades i januari månad. Sedan dess har försämringen på de områden, som motionerna pekar på, blivit än mer märk bar — det är min uppfattning. Motionärerna har dragit fram exempel på många olustiga inslag i vårt samhälle och det har sannerligen inte i dessa avseenden skett någon förbättring. Stundom grips man av skräck inför lavinen av uppgifter i tidningar och andra massmedia om narkotika, brottslighet, snatteri och annat. I utskottets referat av skolöverstyrelsens yttrande sägs det också: »Undervisningen skall enligt målsättningen vara "objektiv i den meningen att den meddelar sakliga kunskaper om olika trosåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning”.

Utan att man med allvar hänvisar just till Bibeln? Ger man inte något slags ledning i gammaldags positiv mening, sett från Bibelns synpunkt, får barnen utanför skolan så oerhört många auktoriteter av ondo. Hur blir det då med barnens trygghet? Jag såg en skrämmande bild av det svenska samhället för en tid sedan då det i tidningen berättades om en ung brottsling — jag tror han var åtta år. Det fanns bara en trygghetsfaktor för honom, och det var Kalle Anka. Om de unga skall välja livsåskådning, vilken kan då ställas som alternativ till kristendomen? Ateismen eller några andra religioner som behandlas i ämnet religionskunskap? Kommunismen, som ju är en religion? Är dessa jämförliga med kristendomen? Och vad får detta för konsekvenser för vårt samhällsskick, för vår kultur, för den demokrati som har sina rötter just i den bestämda, auktoritativa troslära som kristendomen utgjort och som vi här i landet omfattat? Vart är vi på väg? På s. 4 i allmänna beredningsutskottets utlåtande sägs det: »Sö framhåller att Bibeln intar en central plats i undervisningen om kristendomen.» Jag vill poängtera att det står »om kristendomen», icke »i kristendomen», och det torde vara riktigt; det måste vara så. Om Bibeln har en sådan plats, så måste den boken för första gången i historien ha misslyckats grundligt; jag hyser nämligen förtroende för Bibeln. Där den kommer till tals, där undervisning verkligen ges objektivt — objektivt om Jesus som är Bibelns innehåll — brukar undervisningen medföra gynnsamma verkningar även för tillvaron i denna världen, bortsett från de andliga aspekterna. Men i vårt land lyckas alltså inte Bibeln. Måhända kan man, som SÖ gör, som förklaring peka på att »massmedia, kamrater och gruppbildningar av olika slag spelar också en ofta svårbedömbar men betydande roll». Men så var ju också fallet i Korint, i Rom, i Aten och i Filippi när Bibeln för ett par årtusenden sedan kom till dessa städer, och dock slog boken igenom och förvandlade Europa till ett kristet territorium och gav oss den odling som demokratin djupast sett bygger på. Svenska ekumeniska nämnden, som har yttrat sig över motionerna, håller med om att det kan vara värdefullt med en codex ethicus. Man säger: »Avslutningsvis föreslås, att utskottet måtte föreslå riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om en utredning angående möjligheten att åstadkomma en allmän och sammanfattande framställd codex ethicus rörande samlevnadsformerna i det svenska samhället att brukas inom vårt lands skolväsende.» Men det kanske trots allt är en orimlig begäran. Jag skall tills vidare böja mig för utskottsmajoritetens ståndpunkt. Slutligen vill jag, herr talman, säga några ord om namnet religionskunskap. Jag föredrar naturligtvis namnet kristendomskunskap, om det är kristendom undervisningen innehåller, men är det religion så måste ämnet i ärlighetens namn ändå kallas religionskunskap. Från och med i dag kommer jag att mer än förut arbeta för att kyrkorna eller skolföreningar med kristna bekännare skall få rätt att ordna undervisning i kristendom och livsåskådningsämnen i egna skolor. Det måste komma en dag då det finns ett alternativ till den grundskola vi har. Det finns ju länder, t.ex. Nederländerna, som har två skolor sida vid sida, en som betonar kristendomen mer och en som är, skall vi säga sekulariserad. Vi kristna får sluta nu att klandra dem som formar dagens skola; det är mycket som är fint och berömligt i dagens skola. Det är ett pluralistiskt samhälle vi lever i. Vi får i stället lov att bygga ut en undervisning vid sidan om grundskolan i egna skolor.

Herr talman! Jag tackar för rådet till herr Nelander att ge mig undervisning. Jag medger att jag snuddar vid gränsen av religionsfrihet. Jag sade väl också det. Det är mycket svårt att avgöra vad man skall få säga och inte säga till eleverna, så att man inte inkräktar på det som kallas frihet på detta område. Men när barnen i denna ålder, som trevar sig fram till en livsåskådning, så snart de kommer utanför skolans väggar får så starka intryck från annat håll och vi har så goda erfarenheter av den kristna undervisningen, frågar jag mig, om vi inte kunde lägga litet mer av auktoritet i vår undervisning. Vad beträffar fakticiteten frågar jag: Om man skall vara objektiv, måste man väl redogöra för vad som står om Ab raham i Mamre och säga att så framställer Bibeln det? Men man skall inte sedan säga, att det är orimligt, ty då är man inte objektiv. För mig är det ingen svårighet att tro på att vår Herre åt gödkalv hos Abraham, ty han kom en gång som Kristus och då åt han hos många. Han besökte Sackéus och hade fest i Jeriko och på andra håll, och därför menar jag att han också kunde komma till Abraham den där gången. Jag tror inte heller att något barn tar skada av Bibelns berättelse härom. När det gäller objektivitet får läraren vara försiktig, så att han inte heller säger någonting som är negativt om Bibeln, ty då har han ju felat på motsatt sätt med tanke på vad som var avsikten med läroplanen i fråga om objektivitet.

Herr talman! Jag tänker inte lägga mig i den teologiska diskussionen men det var en sak i herr Nilssons i Agnäs anförande som jag inte tycker skall få stå utan kommentar, nämligen hänvisningen till Holland och dess uppdelning av skolorna. Statsutskottets andra avdelning gjorde en resa till Holland för ett par år sedan för att studera dess yrkesskolväsen. Vi kunde då konstatera att vi visserligen har besvär att klara våra olika linjer i skolorna men att det var ingenting jämfört med holländarnas problem som exempelvis har en katolsk, en kalvinistisk och en neutral skola för metallarbetare — och detsamma gick igen inom varenda gren av yrkesutbildningen. Detta var ett resultat av holländarnas skolsystem som skall vara religiöst neutralt på det sättet att de som vill får starta skolor. De neutrala skolorna utgör riktlinjen och de två andra får lika mycket i statsbidrag som de neutrala. Jag tror att ett sådant parallellskolsystem vore den störs ta olycka som kunde hända vårt skolväsen.
Herr talman! Jag har faktiskt också själv en gång gjort en liten resa i Holland, men framför allt har jag av intresse sedan ett tjugotal år tillbaka följt med och läst om skolorna i Holland. Jag medger att det är svårare i Holland till följd av att där finns både katolicism och protestantism. Det har sagts mig att den skola som startats från kristet håll — om jag minns rätt är den en nyare skapelse än den andra — har en mycket stor elevtillströmning. Jag har ingen känsla av att detta åstadkommit förvirring på skolans område i Holland, och därför hyser jag ingen fruktan för en parallellskola i Sverige. Jag tänkte emellertid inte att detta skulle gälla alla ämnen utan på att vi på den tid som annars skulle användas för älnnet religionskunskap skulle få möjlighet att undervisa de elever i kristendom vilkas föräldrar och målsmän så önskar. Vi skulle kunna börja med det. Sedan kan det hända att det kunde bli mera så småningom.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts Proposition nr 129, angående revidering av läroplan för grundskolan som vi nu behandlar, föreslås bl.a. att riksdagen måtte anta ett förslag till lag om ändrad lydelse av 27 8 skollagen. Ändringen är föranledd av ett förslag att religionsundervisningen i grundskolan skall benämnas religionskunskap i stället för kristendomskunskap. I de likalydande motionerna 1:975 av herr Joel Sörenson och II: 1235 av mig har vi yrkat att den föreslagna befrielsen från religionsundervisningen inte skall få meddelas. Som en följd av Kungl. Maj:ts proposition har det nämligen föreslagits att 27 8 skall ändras så att befrielsemöjlighet i det fallet föreligger. För några timmar sedan lyss nade jag på Joel Sörensons anförande rörande tanken bakom motionerna, och jag beklagar att jag inte kan tala med samma skicklighet och inlevelse som han då gjorde i första kammaren. Men jag skall ändå försöka att efter bästa förmåga anlägga de synpunkter på denna fråga som jag finner vara bärande. Allmänt synes mig idén om en objektiv religionsundervisning ha godtagits. Bakom denna grundsyn ligger ett accepterande av föreställningen att det verkar utvecklande på elevernas personlighet och stärker deras demokratiska värderingar att ha förtrogenhet med de synsätt som är representerade i religionerna. Den möjlighet till befrielse från denna undervisning genom åberopande av konfessionella skäl, vilken för närvarande finns, berör elever från judiska och romersk-katolska trossamfund. En sådan befrielse från religionsundervisningen innebär emellertid att de berövas möjligheten till personlig mognad och en starkare känsla för den demokratiska livsformen. Därmed skulle också tanken bakom den objektiva religionsundervisningen förfelas. Det torde också bli allt svårare att bibehålla befrielsemöjligheten, ju mer integrationstanken slår igenom i läroplanens utformning. Befriade elever kan ju inte rimligen tänkas få lämna undervisningen när de avsnitt i t.ex. historia och samhällskunskap behandlas, vilka belyser religionens roll inom den mänskliga samlevnaden. Det mest riktiga måste därför vara att slopa 27 8 skollagen. Vi bör kunna skapa en för alla giltig religionsundervisning. Därmed «visas respekt för religionens roll i det mänsk liga livet, och man undandrar inte vissa elever den möjlighet till personlighetsutveckling som förtrogenhet med religionens värld erbjuder. Detta är tankarna bakom den motion som vi har väckt. Det är en i viss mån kontroversiell fråga som jag här ger mig in på. Nuvarande bestämmelser ger vissa möjligheter till befrielse från kristendomsundervisning, men nu är avsikten att vi skall införa en objektiv religionsundervisning i läroplanen. Man skall lära sig religionens roll i världen. Jag vet att det finns religiösa grupper som protesterar mot den objektiva religionsundervisningen; debatten här i dag har visat det, senast den replikväxling som ägde rum strax innan vi bröt plenum för middagssuppehåll. Enligt min mening och enligt herr Joel Sörensons mening har man emellertid fel på den punkten. Därmed är ingalunda sagt att inte föräldrar och kyrkosamfund har rätt att undervisa sina barn i den religion som de anser vara den riktiga. Den rätten sätter vi icke i fråga. Religionens betydelse i världen förr och nu ingår i religionsundervisningen. Om man inte tror på en objektiv religionsundervisning leder det självfallet fram till befrielsemöjligheten. Men den som tror och hoppas på det omfattar också säkerligen den tanke som ligger bakom motionen. Detta framgår också av departementschefens uttalande i denna fråga men även av andra lagutskottet som i utlåtande nr 71 har behandlat ifrågavarande motion. Departementschefen säger i denna fråga följande: »Det har från flera håll påtalats att den befrielsemöjlighet som nu föreligger för vissa trosbekännare kan bli illusorisk vid tillämpningen av den nära samordning mellan olika orienteringsämnen som =:arbetsområdesprincipen innebär. Undervisningen i religionskunskap skall utformas objektivt och allsidigt samt innefatta också undervisning om andra religioner än den kristna. Jag räknar likväl med att för vissa grupper av elever liksom i dag kommer att resas krav på befrielse från denna undervisning. Det bör vara möjligt att finna praktiska lösningar som tillgodoser dessa krav.» Utskottet ansluter sig till detta uttalande. Det är möjligt att departementschefen har rätt — att man kan finna praktiska lösningar som tillgodoser kraven på befrielse. Jag är inte säker på att så blir fallet, och jag är ännu mindre övertygad om att den logiska konsekvensen av att vi inför en objektiv religionsundervisning i grundskolan blir att befrielsemöjligheten bibehålls. Jag kommer, herr talman, när andra lagutskottets utlåtande nr 71 behandlas, att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Herr Hamrin i Kalmar talade visserligen om andra lagutskottets utlåtande, som det inte är min sak att svara för. Men andra lagutskottet har ju tagit konsekvenserna av överläggningarna i statsutskottet. Vi ansåg att det inte fanns någon anledning att ha ett sammansatt utskott, utan det gick att klara av behandlingen ändå. Jag tror att detta är en mycket viktig fråga, som måste följas med stor uppmärksamhet och som kan komma att vålla bekymmer. Vi har haft det mycket enkelt här i landet genom att vi har haft så enhetlig befolkning, inte minst när det gäller religionen. Vi har haft svårigheter ändå med olika åsikter om kristendomsämnet i skolan. Men det är ju ingenting, jämfört med de svårigheter vi kan komma att få med de stora invandrargrupper vi nu har. Det är där vi fått en hel del av våra katoliker, och vi har även fått en hel del muhammedaner, som nog kan komma att låta höra av sig i detta sammanhang och som det naturligtvis är ännu svårare att hänvisa till denna allmänna religionsundervisning. För min del tror jag att lösningen blir att vi måste gå ytterligare ett steg på vägen mot denna objektiva och integrerade religionsundervisning. Det måste i ännu högre grad bli en undervisning om religionerna, och undervisningen i religionerna får sedan varje samfund för sig ha hand om. Jag kan icke se någon annan lösning på problemet. Den praktiska lösningen i det läge vari vi nu befinner oss får väl närmast bli att elever som tillhör dessa samfund befrias från undervisningen under de timmar som direkt ägnas åt bibelstudium, som ju — vilket vi tidigare diskuterade — skall vara en väsentlig del i religionsundervisningen. Där bör de kunna bli befriade, men det går helt enkelt inte att befria dem från undervisningen under de timmar som är integrerade i den allmänna undervisningen och ligger i ett arbetsområde. Därvidlag är det ju också — som herr Hamrin i Kalmar framhöll — fråga om religionens ställning och inflytande när det gäller olika samhällsangelägenheter och olika historiska skeenden och där man absolut inte kan finna anledning att befria någon. Men jag tror som sagt att problemet kommer igen, och jag hoppas att det då kan lösas i den anda som herr Hamrin i Kalmar här gav uttryck åt. Jag tror att vi har större möjligheter att komma fram till vettiga lösningar på den vägen än om vi följer de linjer som vi tidigare i dag diskuterat.

Herr talman! Hemkunskapen har varit föremål för debatt vid flera tillfällen i dag, men en del av detta ämne har inte berörts i nämnvärd utsträckning, nämligen barnkunskapen. Det är rätt märkligt, ty den är ganska viktig, och den innehåller många väsentligheter. Hemkunskapen för övrigt hänför sig merendels till konsumentfrågorna. tryckt på barnkunskap. Utskottet avvisar en utökning av denna undervisning med hänvisning till att man inte kan inkräkta på de två timmar som anslagits till fritt valt arbete. Det kan jag förstå, men det finns andra alternativ när det gäller tidsutrymmet, om man finner ämnet angeläget. Utan att förringa värdet av de estetisk-praktiska ämnena måste man fråga sig om fimfördelningen är rimlig. Det ser onekligen underligt ut att musiken får 9 timmar, teckningen 11 och slöjden, som innefattar textil-, träoch metallslöjd, 16 timmar, medan hemkunskapen får endast 4! > timme. De båda hör ju ihop och har alltså fått 5 timmar tillsammans. Ämnet barnkunskap kan verka begränsat och bagatellartat, men är avsett att innehålla en rad väsentligheter som rör den medmänskliga samlevnaden. Jag skall be att få läsa innantill i en PM med förslag som en av skolöverstyrelsens pedagogiska. arbetsgrupper har utarbetat. Där anföres följande. »Enligt mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan s. 18 har anförts att skolan skall förbereda eleverna för deras liv som framtida familjebildare. Genom nuvarande stora förskjutningar nedåt i giftasåldern och det tidiga föräldraskapet som innebär ansvar för fostran och vård av barn är denna undervisning angelägen för ungdomarna. Ytterligare en motivering bör vara skilsmässornas stora antal med åtföljande psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. Vikten av upplysningsverksamhet för blivande föräldrar, så att de bättre skall kunna nå upp till de krav som ställs på dem i dagens samhälle framhålles starkt från olika håll. För många blir emellertid detta den enda gång som de kommer i kontakt med detta ämne. På grund av ämnets stora omfattning bör det vidgas både timtalsoch innehållsmässigt för att kunna ge en fördjupad kunskap. Utöver den undervisning om socialekonomiska problem som delges i samhällskunskap och om konsument-, hemoch näringsfrågor som förmedlas i hemkunskap är tiden dessutom mogen att ge dagens elev kunskap om familjebildningens etik. 3. Familjens biologiska, emotionella och fostrande funktioner. 5. Förhållandet mellan olika generationer har intimt samband och kan med fördel integreras med ämnet barnkunskap.

Motionen gällde just samlevnadsfrågorna inom familjen, och på en fråga året därpå meddelade dåvarande statsrådet Edenman att skolöverstyrelsen arbetade med denna sak och att man kunde räkna med ett gott resultat i fråga om både plan och tid. Skall nu detta vara resultatet — en halv timme i nionde årskursen — är det verkligen klent. Man måste fråga sig hur långt det skall gå med upplösningen och virrigheten på samlevnadens fält för att skolan, som ändå menar sig vilja ge en social fostran, skall gripa in på ett helhjärtat sätt. I det sammanhanget, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen nr 3. Sedan ett par ord om bytet av ämnesbenämning från kristendom till religionskunskap. Denna sak ingår i motionen nr 1242 som jag framfört i denna kammare. Jag vidhåller mitt yrkande i denna motion. Jag tycker att reformen är onödig. Det torde väl vara naturligt för många av oss, som på alla sätt vill slå vakt om de livsvärden som studiet av kristendomen skänker, att vi också vill slå vakt om det kristna namnet. Utskottet anger att det väsentliga är ämnesinnehållet, vilket kommer till uttryck i läroplanen; namnet spelar därvid mindre roll. Vi har hört detta flera gånger, och det är naturligtvis sant. Men namnet är i sig viktigt nog. Namnet är dock en garanti för att man inte stoppar in vad som helst under ämnesrubriken. Det finns något som heter »språkets makt över tanken», och den makten kommer säkert också till synes i fortsättningen, när det nu blir religionskunskap i stället för kristendomskunskap. Religionskunskapen betonar på intet sätt att kristendomen skall utgöra det centrala studiet. Nu säger man att man accepterar detta under förutsättning att man får behålla den nuvarande läroplanen med tyngdpunkten på kristendomen. Detta är naturligtvis i sin ordning i dag, men jag är ganska övertygad, mina damer och herrar, om att den tid inte är så avlägsen, då man säger att ett ämne som religionskunskap rimligen kräver en annan fördelning av studiematerialet om de olika religionerna. Det blir en utveckling stegvis, som är allvarlig. Det kan väl också vara en frestelse för den, som undervisar i religionskunskap, att accentuera de skilda momenten olika och därvid referera till allt som är sagt om pluralismen i samhället, vilken trots allt i mycket är en chimär; propagandan därom är i hög grad överdimensionerad. På flera punkter har vi under senare år märkt en ideologisk glidning. Den kristna fostran bogseras sakta men säkert ut ur våra samhällsinstitutioner; det skall man enligt min mening ha klart för sig. När det gäller skolan kan man i sammanhanget peka för det första på det krympande timantalet för kristendomsundervisningen, för «det andra på morgonbönen som har blivit morgonsamling och för det tredje på kristendomskunskapen som nu skall bli religionskunskap. Men, kan det invändas, kräver inte den objektiva undervisningen — som vi alla är med om — just en sådan utveckling? Skolan måste ju vara strikt indifferent och neutral i religiöst avseende för att kunna vara hederligt objektiv. Det är emellertid inte bara neutralitetens princip, som vår skola har att ta hänsyn till, utan också demokratins princip. Det finns tvivelsutan en stor majoritet i landet som vill ha kristen fostran också genom skolans medverkan. Följer man en sådan folkvilja, behöver det inte innebära att man på något som helst sätt nonchalerar minoriteter. Dessa skall givetvis beredas full möjlighet att bestämma över sitt och sina och visas all möjlig hänsyn. I skolberedningens betänkande, som låg till grund för 1962 års skolpolitiska beslut, anfördes att den kristna religionen utgör en väsentlig del av grundvalen för de etiska och sociala värderingar varpå vårt samhälle och vår samlevnad bygger. Det framhölls vidare att undervisningen bör omfatta kristen trosuppfattning och etik och att kristendomen kan förmedla normer och livsideal, som är av betydelse för elevernas personliga utveckling och som fostrar till sanningssökande och livsallvar. Skolberedningen konstaterar vidare, att skolans religionsundervisning i vår kulturmiljö i första hand måste vara en undervisning om kristendomen. I skolöverstyrelsens föreliggande förslag fastslås att detta konstaterande alltjämt äger giltighet. Jag tycker att de här anförda orden ur skolberedningens betänkande är starka argument för en oförändrad ämnesbeteckning. På namnfrågan bör man väl också anlägga en pedagogisk aspekt. Pedagogiskt sett är det väl rimligt att börja med det mest närstående, den religiösa miljö och verklighet som eleven har beröring med, för att sedan vidga perspektivet och få in hela floran av religioner och livsåskådningar. Det är ju en pedagogisk princip som tillämpas i andra ämnen. Man börjar med hembygdskunskapen och inte med Sibiriens geografi. Den principen borde kunna komma till uttryck i den aktuella ämnesbenämningen. Jag vet att man i namnfrågan kan anföra utländska förebilder, men detta är i och för sig inget sakargument. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till motionen nr I: 980 och II: 1242.

Herr talman! Låt mig till att börja med på andra lagutskottets vägnar få apostrofera ett par yrkanden som nyss har ställts av herr Hamrin i Kalmar och herr Werner.

Den har nyss kommenterats av herr Hamrin i Kalmar. Låt mig klart och obetingat säga att jag anser motionärernas framställning i detta stycke synnerligen betydelsefull. Jag delar också fröken Gunnel Olssons mening och förhoppning att denna befrielsemöjlighet en dag skall visa sig onödig. I dagens läge har emellertid andra lagutskottet ansett sig böra avstyrka motionen, och jag har i utskottet biträtt det avstyrkandet. Det betyder sålunda att jag har stora sympatier för motionen men att vi i dagens läge inte finner det möjligt att genomföra dess önskemål. Frågan avser hur man skall lösa konflikten mellan å ena sidan objektiv religionsundervisning, som är avsedd för alla och så upplagd att den bör kunna accepteras av alla föräldrar och av eleverna, samt å andra sidan det subjektiva kravet på befrielse från denna undervisning. Motionärerna menar att respekten för och karaktären av den objektiva undervisningen gör att befrielse är omotiverad. Jag ger den som sagt rätt, i princip. Det kommer säkerligen en dag att vara det enda riktiga, men det tillkommer ett par synpunkter vilka har varit bestämmande för utskottets förslag till riksdagen. Det finns ju alltjämt här i vårt land vissa religiösa minoriteter som önskar en möjlighet till befrielse. Jag använder ordet »möjlighet» till befrielse, ty jag är inte alldeles säker på att den kommer att utnyttjas i synnerligt många fall. Jag har mig bekant att direkta underhandlingar pågår i detta avseende just för att underlätta en mycket mera tillfredsställande lösning. Naturligtvis är det önskvärt att alla barn kan delta i den undervisning vi bjuder. Nu är det emellertid ett faktum att utbildningsministern i propositionen har öppnat en dörr till befrielse; och i det läget, herr talman, skulle det kunna tolkas som bristande liberalitet och generositet att vägra dem rätten till befrielse som ännu önskar den. Utskottet anser sålunda, som vi har skrivit, att praktiska och psykologiska skäl talar för att man inte nu avskaffar möjligheten till befrielse från deltagande i skolans religionsundervisning. Med den motiveringen vill jag i korthet, herr talman, yrka bifall till andra lagutskottets hemställan i utlåtande nr 71. Vidare vill jag något litet belysa den fråga som herr Werner tog upp och som avser statsutskottets utlåtande nr 179 men som vad lagtexten beträffar också har behandlats av andra lagutskottet. I propositionen om den nya grundskolan föreslås att det gamla kristendomsämnet hädanefter skall kallas religionskunskap. Det förhållandet att det nu, trots att det finns motioner i ärendet, inte föreligger några utskottsreservationer tolkar jag som ett mycket starkt argument för att det är en välbetänkt åtgärd vi vidtar, när vi gör denna namnändring även på grundskolans område. Själv var jag anhängare av den linje som de båda utskotten nu stannat inför redan då gymnasiereformen genomfördes. Mitt skäl var den gången rätt och slätt själva verklighetskriteriet i fråga om ämnesbenämningen. Det är ju religionskunskap det är fråga om. Detta har också erkänts av herr Werner. Vi är överens både med motionärerna och med dem som i övrigt talat för denna synpunkt om att kristendomskunskapen har en Pprioritetsställning. Detta har också understrukits av båda utskotten. Vi har anledning att klart och konsekvent poängtera detta, eftersom det finns folk som menar att det smäller ungefär lika högt om barnen får göra bekantskap med kristendomen eller med exempelvis buddismen. Kristendomen har verkligen en förträdesrätt. Men skolschemat upptar en viss undervisning också i främmande religionsurkunder, vilket är helt i sin ordning. Undervisningen omfattar främmande religioners urkunder och tankevärld. Då bör det också heta religionskunskap. Man kan kalla undervisning såväl om kristendom som om främmande religioner för religionskunskap, men det är inte riktigt adekvat att kalla undervisningen i muhammedanism för kristendom. Detta är för mig inte någon religiös fråga utan rätt och slätt en fråga om korrekt varubeteckning. Att vi bör ägna mer tid åt den religionsform som skapat västerlandets kultur och skänkt oss grundvalarna för demokratins grund värdering och frihetskamp för att inte tala om dess frälsningsförkunnelse — en sådan ingår i alla religioner och bör också meddelas — ligger i öppen dag. Men vi skapar respekt, synes det mig, även för kristendomsämnet om vi använder en korrekt namngivning åt det övergripande ämnesområdet. Det är fråga om religionsundervisning, och det bör också heta så. Den som fruktar att kristendomen skall förlora sin identitet genom att integreras under det större ämnesbegreppet har säkerligen undervärderat kristendomens livskraft; den förlorar inte på en jämförelse. Genom den växande resetrafiken ute i världen kommer allt fler i praktisk kontakt med de länder och kulturer som utformats av de utomkristna religionerna. Man behöver inte kränka någon religionsform genom det sakliga konstaterandet att en tusenårig kristedom skapat en annan kulturmiljö, en annan ekonomisk utveckling och en annan social ansvarskänsla än tusen års muhammedanism, buddism eller konfutsianism. Därför tar vi utan fruktan det övergripande namnet religionskunskap. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan. Till sist, herr talman: Tillsammans med herr Sörenson i första kammaren är jag ansvarig för ett motionspar som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 179. Jag använder tillfället att samtidigt fälla ett gott ord för dessa motioner. De syftar till fördjupandet av grundskolans undervisning i vad man, kanske litet anspråksfullt, skulle kunna kalla fostran till världsmedborgarskap. Förslaget har en klart etisk klangbotten. Det är i det avseendet släkt med motiveringen för = religionsundervisning, och vad debatten kring den senare beträffar kan jag nöja mig med att helhjärtat instämma i bl.a. herr Nelanders och herr Källstads anföranden. och jag syftar till i våra motioner är en motsvarande fostran till en demokratisk samhällsåskådning. I dagens läge räcker det inte, ärade kammarledamöter, med enbart nationella aspekter på begreppet samhällsåskådning. Vi lever i ett världssamhälle. Vad vi syftar till är som sagt ett ökat understrykande av fostran till världsmedborgarskap. Kungl. Maj:t anger i proposition nr 129 målsättningen på den punkten med orden: »Eleverna skall själva söka sig fram till en samhällsåskådning.» Det är gott och väl, och det hälsas med tillfredsställelse. Men eleverna måste ju ha en betydande hjälp med saklig information för att nå fram till en sådan samhällsåskådning, en objektiv, sakligt riktig, demokratiskt inspirerad undervisning som hjälper dem att förstå den värld i vilken de lever och som gör det lättare för dem att motstå kvasibetonade och odemokratiska lösningar av världsproblemen. Det är i västerlandets kulturvärld en fråga av djupt etisk för att inte säga kristlig-social innebörd. Det intressanta är nu, herr talman, att en undervisning av det slaget i hög grad har ungdomens öra. En stor del av vår ungdom, som ingalunda enbart består av »yrkesprotestanter», har en oerhört stark världstillvändhet när det gäller de internationella problemen. Man känner, intuitivt kanske mer än kunskapsmässigt, att nationell isolering och nationell själviskhet definitivt hör till det förflutna. Vi måste lära oss att leva tillsammans eller att inte leva alls.

Det står vidare i motionen, att det gäller att i ungdomens undervisning bygga in fostran till världsmedborgarskap med en sakrik information om den värld vi lever i och den värld som eleverna har att ta ansvar för. Det finns ett rikt material för en sådan utbyggd internationellt betonad samhällsundervisning. Jag behöver bara erinra om tre betydelsefulla ämnesområden, nämnda i historiskt kronologisk ordning: den kristna missionens historia fram till i dag, Förenta Nationernas historia och program för en fredlig världsutveckling och u-landsproblematiken. Tidens knapphet förbjuder mig att gå in på detaljer — jag tror inte heller att det behövs i denna församling. Hur har nu statsutskottet behandlat denna motion? Utskottet anför följande: »Motionärerna önskar ett riksdagsbeslut om att det åsyftade lärostoffet på lämpligt sätt skall beredas utrymme i undervisningen.

Det är möjligt. Det är glädjande, om denna tolk Ning är riktig. Jag kan medge att tolk NDingen är mera sannolik efter utskottets positiva rekommendation av motionens syftemål. Icke desto mindre, herr talman, vill jag i klarhetens intresse yrka bifall till motionen II: 1236, Så mycket mer som detta yrkande också från annat håll framställts under debatten. I övrigt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till andra lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 71.

Herr talman! Herr Rimmerfors säger att den nuvarande ämnesbenämningen inte är relevant, inte är adekvat. Men ett ämne som till den grad — vilket skolberedningens utlåtande från år 1962 ger vid handen — skall fyllas med kristet stoff bör verkligen behålla namnet kristendomskunskap, om man nu menar vad man skriver i yttrandet. För övrigt, herr Rimmerfors, vilken ämnesbeteckning är adekvat? är »biologi» det, ett ämne som inrymmer en mängd stoff som går utöver de biologiska funktionerna? Är »filosofi» en adekvat benämning på det lärostoff som täckes in under det begreppet? Eller är »gymnastik» en adekvat ämnesbeteckning? Religionskunskapen skall alltså ha sitt kristna innehåll; ämnet skall heta »religionskunskap» också på lågstadiet — i den gamla småskolan alltså. Där borde väl beteckningen »kristendomskunskap» vara adekvat. Jag antar nämligen att vi skall börja med de bibliska berättelserna och Jesus och inte börja med att berätta om Muhammed, Budda, Konfutse o.s.v. På det stadiet kan jag sannerligen inte finna någon relevans mellan ämnesbeteckningen »religionskunskap» och ämnesinnehållet. Herr Rimmerfors säger vidare, att den som fruktar att det skall gå illa med denna reform undervärderar kristendomens livskraft. Det är självklart att kristendomen har sin livskraft, men med det argumentet kunde vi stryka kristendomsämnet från skolschemat; kristendomen skulle klara sig i alla fall. Men för vår egen skull skall vi inte avhända oss närheten till källan. Ingen har reserverat sig, säger herr Rimmerfors. Nej, det kan slumpa sig så ibland; det kan vara tillfälligheter som spelar in i sådana sammanhang! Men jag vet att motionen har sympatier i kammaren och kanske ännu mer utanför kammaren — jag är inte övertygad om att vi kammarledamöter alltid så helt riktigt avspeglar uppfattningen hos det svenska folket. Herr talman! Jag har ingen anledning att vika från min ståndpunkt.

Herr talman! Herr Werner säger att det är tillbörligt att kalla ämnet kristendomskunskap, eftersom ämnet »till den grad» innehåller kristendom. Han och jag är ense om att det är värdefullt och tacknämligt att den delen överväger, men ingen av oss kan förneka att ämnet innehåller flera element. Rubriken bör täcka hela innehållet.

Herr talman! Även jag skulle vilja beröra ämnet religionskunskap, då närmast ur religionsfrihetssynpunkt, och göra några reflexioner med anledning av de föreliggande propositionerna. Det är klart att det när det gäller undervisningen i religionerna är fråga om kunskapsförmedling; läraren skall förmedla ett kvantum kunskap till eleverna. Därom är säkert alla eniga. Därutöver kan ämnet rymma också en undervisning som är konfessionsbunden och som ingår i en viss kyrkas eller en viss trosåskådnings undervisning. Denna fråga har lösts olika på olika håll ute i världen. Den diskussion vi har haft här i Sverige och som tidigare varit mycket hetare än den varit i dag har också förts i de olika kulturstaterna och lett till olika resultat. I Norge t.ex. ingår skolornas kristendomsundervisning som en del av kyrkans dopundervisning. I Amerika är det helt annorlunda. USA:s befolkning sammansattes av människor från olika håll i världen, och det blev därför naturligt att inte ha någon religionsundervisning alls i skolorna och att inte heller bekänna sig till någon bestämd religion i det offentliga livet. Detta är mycket starkt inskrivet i konstitutionen och har föranlett många utslag i Amerikas högsta domstol, som har inneburit att det icke får förekomma någon religionsundervisning i skolorna. Man har då löst frågan på det sättet, att vissa timmar har lagts fria, och så har de olika samfunden fått lösa frågan om religionsundervisning. I andra stater — såsom i Norge, som jag nämnde — har undervisningen bundits vid den lutherska tron. I de flesta stater i Europa har man, som tidigare har sagts, byggt olika skolor. Jag har en erfarenhet av den här saken från England. År 1953 bodde jag ett par månader i Cotswold. I en liten by där fanns tre skolor, en som skulle betecknas som statlig, en katolsk och en tredje skola av experimentkaraktär som ägdes av ett annat samfund. Man hade alltså i denna lilla by att välja på tre olika skolor. Vi har nämnt Holland, och vi kunde gå vidare till Frankrike och där finna samma mönster. Överallt har skolan en religionsundervisning som är bunden vid en viss trosåskådning, en viss bekännelse. Man kan alltså lösa denna fråga på flera sätt, men den lösning som vi har valt i Sverige är såvitt jag kan förstå unik. Det har visat sig och kommer säkert att visa sig vara den bästa lösningen, vilket naturligtvis också beror på — som Gunnel Olsson sade — att vi har haft ett ganska enhetligt samhälle med enhetlig tro, även om vi har haft en s.k. statskyrka och olika fria samfund. Om man binder undervisningen vid en viss tro, måste konsekvensen bli antingen att man har andra skolor att välja på eller också att man lämnar ber frielse från undervisningen i religionsämnet. Detta får då inte gälla bara eleverna utan självfallet också lärarna.

Det krävs av dem att de har särskild undervisning. Det har nu sagts i en motion av herrar Sörenson och Hamrin i Kalmar att man borde upphäva denna befrielseparagraf av den anledningen att det skall vara en objektiv, saklig undervisning. Jag måste säga att när man väljer den väg som vi har valt i Sverige är detta den riktiga konsekvensen. Om man medger befrielse har man ju därmed nästan också sagt att undervisningen icke är objektiv på ett sätt som skulle innebära, att dessa föräldrar kan skicka sina barn till denna undervisning i skolorna. Detta problem kan bli besvärligare framöver med tanke på invandringen. Vi har för närvarande troligtvis omkring 90000 romersk-katolska bekännare här i landet, vi har ungefär 25 000 grekisk-ortodoxa bekännare, och vi har också andra trosbekännare. Men det är hittills endast fråga om dessa två förut nämnda grupper som skall kunna få befrielse. Det är klart att det är mera känsligt för dessa trosbekännare, därför att de kräver mer av sin skola i religiöst hänseende än vi andra. Vad beträffar katolska trosbekännare vet vi, att det inte bara är undervisningen i religionen som skall vara katolsk utan att hela skolan skall präglas av den katolska tron. Därför hävdar de ju också starkt att de vill ha särskilda skolor. Även i fråga om mMosaiska trosbekännare har vi samma problematik. Jag hoppas för min del att utvecklingen skall gå i den riktningen, att ock Så trosbekännare av dessa båda kategorier och eventuellt andra, för vilka det kan bli aktuellt, kan delta i den reli Sionsundervisning som vi f. n. har och Som vi i fortsättningen kommer att behålla i våra skolor. Jag tror att namnändringen kan ha en viss betydelse i detta avseende. Jag har emellertid aldrig tillmätt den frå 8an någon större betydelse. Jag kan inte förstå de animerade diskussioner som har förts därvidlag. Jag tycker också att det är adekvat att kalla det religionsundervisning. Jag tror emellertid att det framöver kan ha sin betydelse för anhängare av främmande kristna och ickekristna religioner som kommer till vårt land, att man på något sätt markerar att det här icke är fråga enbart om kristendomsundervisning. Jag vill tillägga att det givetvis måste vara så, att kristendomsundervisningen intar den största och främsta delen av religionsundervisningen helt enkelt beroende på att vi lever i ett land, där kristendomen har betytt så fantastiskt mycket. Med dessa motiveringar skulle jag alltså komma fram till att här yrka bifall till de likalydande motionerna av herr Sörenson och herr Hamrin. Jag har emellertid lyssnat till debatten i bl.a. andra lagutskottet, och jag tror att man gör klokt i att låta frågan mogna fram. Jag hoppas att vi så småningom och utan alltför stora och uppslitande strider och utan att bli ansedda som icke tillräckligt generösa mot främmande trosbekännare — ty den stämpeln kan vi tyvärr få på oss — skall kunna komma dithän att det icke behövs någon befrielseparagraf. Jag har tidigare framhållit att detta är en mycket viktig fråga för många människor. Det gäller naturligtvis inte bara de mosaiska, romersk-katolska, grekisk-ortodoxa, muhammedanska och andra bekännare av en »främmande tro», utan det kan också gälla människor med så att säga vanlig svensk kristen uppfattning som vill ha egen undervisning.

För min del har jag inte någonting emot att den undervisningen bestrids med statsbidrag, exempelvis på ungefär samma sätt som då det utgår statsbidrag till fritidsgrupper eller studiecirklar. Jag tror faktiskt att detta framdeles blir lösningen på frågan. Jag vill, herr talman, sluta med att säga att jag tycker det är underbart att vi nu har kommit in i en lugnare atmosfär när vi diskuterar religionsoch kristendomskunskap i våra skolor.

Jag vet att skolöverstyrelsen och departementet har medverkat till den lugnare och mera positiva atmosfär som nu råder och som jag hälsar med stor tillfredsställelse. Man kan också säga att det på samfundssidan nu har skett en tillnyktring. Man har där förstått att vi lever i ett pluralistiskt samhälle, där inte bara svenska kyrkan eller frikyrkorna är ensambestämmande i de religiösa frågorna.

Herr talman! Jag vill bara tillrättalägga ett missförstånd. Utskottet menar inte med sin skrivning att skolöverstyrelsen skall ändra på skolstadgan i detta fall — det kan inte skolöverstyrelsen göra. Men skolöverstyrelsen bör, med de kontakter den har med skolorna, kunna titta på saken. Och om skolöverstyrelsen finner att det är önskvärt med en ändring — vilket vi tror att det är — skall skolöverstyrelsen ta initiativ till ändringen. Får Kungl. Maj:t en sådan framställning från skolöverstyrelsen, med den uppbackning av riksdagen som här föreligger, så är det nog ingen risk för att ändringen inte blir genomförd.

Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand har antagligen inte lyssnat riktigt till mitt anförande. Jag har aldrig sagt att den undervisning som bedrivs i skolorna inte skulle vara baserad på bibelordet. Men vad vi reagerar mot är den behandling bibelordet har fått i många av de läroböcker som används. Det är ganska svårt att känna igen Bibelns budskap i dessa böcker.

Herr talman! Jag förnekar detta. Jag har aldrig sagt det som herr Wiklund i Härnösand påstår att jag sagt, utan jag har reagerat mot den behandling som bibelordet fått i vissa läroböcker. Jag har ansett att det vore bäst, om vi kunde ge eleverna budskapet direkt från Bibeln som är huvudlärobok, eftersom det föreligger så delade meningar och olikartade framställningssätt när det gäller att ge eleverna Bibelns budskap.

Herr talman! Debatten förefaller kanske något förvirrad i detta skede, eftersom vi tar upp så många detaljer och inte gör det i ett sammanhang. Jag vill för min del återvända till en fråga som tidigare berörts, nämligen hur man lämpligen skall anpassa den nya studieordningen för grundskolan till de praktiskt lagda elevernas behov och lösa de problem som har gällt för de nu praktiskt inriktade klasserna. Vi vet att en del av eleverna där tillhör de dåligt skolmotiverade eller, som man också kallat dem, de svagpresterande eleverna. Jag hör till dem som inte önskar några specialklasser i onödan. En sammanhållen studiegång utan linjedelning ens i årskurs 9 och med klasser där de praktiskt inriktade eleverna kan vara med är enligt min mening det helt riktiga. Men det är också nödvändigt att man inrättar sig så, att dessa elever kan göra sig gällande och få ut vad de bör få ut av skolarbetet. Jag har kännedom om dessa problem genom erfarenheter som jag vunnit i min tidigare egenskap av ledamot i både skolstyrelse och barnavårdsnämnd. Jag vet hur olämpligt det kan vara att inrätta särskilda grupper för svagbegåvade och socialt belastade elever. Samtidigt vet jag att det är nödvändigt att göra alla möjliga extra arrangemang inom skolans ram för de elever som är litet udda. Ju mindre bunden av former och föreskrifter man är, desto bättre är det många gånger. Vidare hänger det som alltid på personen; vissa lärare klarar dessa problem, andra gör det inte. Därför gäller det att ha en skolorganisation som för elevernas del kan utnyttja de tillgångar man har i form av t.ex. olika slag av lärare. Men man skall också ha så stor rörelsefrihet att en aktiv och initiativrik skolstyrelse kan vidta lämpliga arrangemang. Den diskussion som har föregått riks dagens behandling av detta ärende tycks mig visa att olika personer inom skolans värld som kämpat med dessa problem är ängsliga för att denna skolreform skall försvåra arbetet bland de udda eleverna. De har ansett att klasserna med praktiska ämnen varit räddningen. Möjligheten att där t.ex. arbeta med mindre grupper har lärarna uppfattat som något mycket positivt. Nu föreställer man sig att den möjligheten inte längre skall finnas. Då jag ansåg att utskottsutlåtandet var alltför knapphändigt på den här punkten, så ville jag genom en blank reservation ta tillfället i akt att få problemen bättre belysta. Fröken Olsson har nu i många avseenden förtydligat utskottets intentioner.

Lärare med erfarenhet från undervisning i praktiskt arbete framhåller att det blir svårt att klara en odelad klass, om inte särskilda åtgärder vidtas, En annan detalj som man pekar på är att nu befintliga verkstäder och 1lokaler inte rymmer den stora klassen. Sedan ökas naturligtvis också riskmomMenten, om man har stora klasser och skall arbeta med maskiner, som i sig själva innebär risker. Jag skulle gärna vilja ha ett ytterligare förtydligande från utskottets talesman på dessa punkter. Har man inom avdelningen diskuterat vad som kommer att hända med sådana specialklasser som nu finns på högstadiet och då särskilt klass 9? Besked och rådgivning till de lokala skolledningarna måste lämnas mycket snart. Man måste få veta, Om resurstimmarna skall användas ock Så till anordningar av det slaget. Jag vill till sist ta upp en annan detalj, som bara i förbigående behandlats i den tidigare debatten, nämligen den förlängda yrkesorienteringen eller tilläggspryon. Liksom fröken Olsson tror jag inte att en sådan utvidgad pryo används särskilt mycket som korrektionsmedel. Men allt kan naturligtvis missbrukas, och det har kanske hänt också i detta sammanhang. Givetvis kan man tänka sig att skolan i förlängd yrkesorientering kan se en bekväm åtgärd att komma ifrån en besvärlig elev. Departementschefens uttalande andas ju en viss tveksamhet, men slutar ändå med att förslaget om tilläggspryo för vissa elever bör övervägas ytterligare. Jag vill gärna understödja en sådan prövning. Naturligtvis bör man göra allt för att förhindra ett felaktigt bruk av tilläggspryon, men faktum är att det finns gott om exempel där en förlängd pryo varit räddningen i en svår situation. En elev har utanför skolan fått en plattform för att socialt fungera bättre än inom skolan. I andra fall har elever funnit nya värden i skolarbetet när de tillåtits lämna det temporärt. Om allt detta kan yrkesvalslärare, skolkuratorer och barnavårdsnämnder vittna. Det måste vara angeläget att till de andra medel man har att ta till i ansträngda och besvärliga lägen även kunna lägga denna hjälpform. Jag ger alltså min anslutning till allt väsentligt i propositionen, men jag vill se denna reform som ett smidigt instrument, som skall kunna användas för alla elevkategorier, och hoppas att man vid efterarbetet med stadgor och instruktioner har detta som riktpunkt.
Herr talman! Anmärkningen att utskottet har uttryckt sig knappt när det gäller specialklassernas elever får vi vidarebefordra till departementet. Propositionen tar nämligen över huvud ta get inte upp problemet med hjälpklasseleverna. Dessa besvärliga elever, som vi har uttalat oss om, är icke sådana som gått i specialklass utan sådana som gått i normalklass, d. v. s. sammanhållen klass, t.o.m. årskurs 8, och som nu kommer över i årskurs 9. Jag är mycket glad åt att fru Lewén Eliasson berörde problemet om hjälpklasseleverna, ty det är naturligtvis ytterligt väsentligt att det löses i detta sammanhang. Det är emellertid icke löst genom propositionen och utskottsutlåtandet. Resurstimmarna är mycket hårt ansträngda inom normalklassens ram, och det blir inte några timmar över. Dessutom är de alldeles otillräckliga för de åtgärder som kommer att behöva vidtas, om man haft specialklass t.o.m. årskurs 8 och sedan på något sätt skall försöka inlemma dessa elever i årskurs 9. Det är ett helt fristående problem, och jag hoppas att skolöverstyrelsen och andra berörda instanser, sedan uppmärksamheten nu blivit dragen till det, omedelbart skall sätta i gång att tänka efter hur det skall kunna klaras. Det är nämligen ett mycket viktigt problem.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i det som fröken Olsson nu anförde. Jag tror att detta problem är mycket stort och att man måste gripa sig an med det mycket snart. Det har flera gånger sagts, att vad vi i dag beslutar icke innebär någon ändring av grundskolans målsättning. Jag vill gärna understryka detta. Läroplanens mål och riktlinjer är desamma, och alla som tagit del av dem, måste finna att det är fråga om väsentliga ting. Jag skall, utöver vad herr Wiklund här tidigare citerade, anföra några citat som visar detta. Det heter i läroplanen: »I centrum för skolans fostrande verksamhet står den enskilde eleven. Att hjälpa varje elev till en allsidig utveckling är riktpunkten för skolans arbete. Det innebär att den med aktning för elevens människovärde och kännedom om hans individuella egenart och förutsättningar skall söka främja hans personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk människa. Men skolan skall också ge social fostran. Den yttre organisationen och det inre arbetet måste formas så, att det blir möjligt för varje enskild elev att under uppväxtåren med skolans hjälp tillvarata sina anlag och möjligheter och finna studievägar och arbetssätt, som främjar den personliga utvecklingen. Jämte grundläggande språkoch räknefärdigheter skall skolan ge eleverna en vidgad kännedom om naturens och kulturens värld. Den skall genom en av saklighet präglad undervisning i kristendomskunskap» efter beslutet här religionskunskap — »och i ämnen av samhällsoch naturorienterande slag föra dem in i den omgivande verkligheten och i det förflutna, söka klargöra sambandet mellan det förflutna och det närvarande samt orientera dem i livsåskådningsfrågor. Av största betydelse är den miljö som skolan skapar för eleverna och den trygghet och trivsel som de upplever där. Skolan bör ta vara på alla möjligheter att berika och utveckla elevernas känsloliv. Bland annat måste dess undervisning och verksamhetsformer genomsyras av en strävan att medverka till en estetisk fostran av de unga, att lära dem uppfatta och njuta av det sköna i olika former — konst, litteratur, musik och natur — samt att frigöra deras personliga uttrycksmöjligheter och på olika sätt låta dem få ge utlopp åt fantasi och spontan skaparlust.» Så långt läroplanen. Jag har velat påminna om detta, dels därför att jag anser det ytterst angeläget att målsättningen sådan den är utformad i läroplanen alltid hålles Ilevande och aktuell och dels därför att vad jag anfört kan bilda bakgrund för de korta reflexioner som jag i fortsättningen vill göra. Det ligger då nära till hands att börja med det sista, att lära eleverna uppfatta och njuta av det sköna i olika former. Jag håller före att det är en viktig målsättning. Därför hälsar jag med största tillfredsställelse att den reform som vi nu genomför innebär en förstärkt ställning för de estetiskpraktiska ämnena i grundskolan. Teckning, slöjd och musik blir obligatoriska på högstadiet. Jag har vid några tillfällen haft anledning framhålla vikten av att dessa ämnen får komma till sin rätt i skolans liv. Skall den målsättning, som jag nämnde, nås måste nödiga resurser ställas till skolans förfogande i det här fallet. Det gäller då främst undervisningstimmar men givetvis även de verktyg och instrument som erfordras. Beträffande musiken har det vid utskottsbehandlingen framkommit delade meningar om antalet obligatoriska timmar. Några reservanter har velat minska antalet musiktimmar från tre till en På högstadiet. Själv kan jag inte dela den meningen, utan för mig är det angeläget att på denna punkt följa utskotts Majoriteten. Jag förutsätter att det skall bli möjligt att även för denna under Visning finna en sådan form att målsättningen nås, d.v.s. att eleverna får förmåga att uppfatta och njuta av det sköna i musiken. Detta är så mycket mer angeläget i en tid då musikutbudet ar så rikt men också så blandat som det för närvarande är. Det finns avarter På musikens område, men samtidigt utomordentliga möjligheter att tillgodogöra sig god musik — dessa möjligheter måste de unga få hjälp med att tillvarata. Vi kunde också i det citat som jag här återgav observera att läroplanen lägger vikt vid att skolan hjälper eleven att tillvarata sina anlag och möj ligheter och att i skolan finna studievägar och arbetssätt som främjar den personliga utvecklingen. I detta avseende fruktar jag att läroplansreformen innebär ett steg tillbaka, när de s.k. praktiska utbildningsvägarna i stor utsträckning försvinner. Jag delar den mening, som nyss från talarstolen framfördes på denna punkt, nämligen att det inte blir lätt att ta hand om de elever, som har svårigheter att följa med i skolan. Det blir onekligen besvärligare att finna studievägar och arbetssätt som passar varje elev i den mera sammanhållna skola vi nu står i beredskap att införa. Trots detta är jag beredd att i princip godta förslaget. Jag behöver inte tala om varför; det har här tidigare framhållits fördelarna av att vi får en sammanhållen skola av det slag förslaget innebär. Men jag godtar förslaget med det klart utsagda förbehållet, att de praktiska momenten ges en central ställning i tillvalsämnena teknik, ekonomi och konst. Jag ansluter mig alltså till reservationen 2 vid statsutskottets utlåtande 179.

Jag tror att det är utomordentligt betydelsefullt att detta klart uttalas, och jag vill med största skärpa understryka vad som här har sagts. Det innebär ett stort förtroende för de lokala skolmyndigheterna, och jag är glad över att utskottet har kunnat ena sig om en sådan inställning. Samtidigt vill jag framhålla vikten av att skolöverstyrelsen noga följer utvecklingen på det område det här gäl ler och tar nödiga initiativ. Svårigheter kan uppkomma som en följd av den förändring i skolans liv som vi nu står i beredskap att besluta om. I 27 8 skollagen regleras frågan om befrielse från skyldighet att delta i undervisning i kristendomskunskap. Flera talare har berört detta, men också jag vill säga några ord på den punkten. Departementschefen och utskottet anser att möjligheten till befrielse bör finnas kvar och föreslår därför endast en formell ändring av 27 8, d.v.s. en anpassning till ämnesbenämningen religionskunskap. I ett motionspar, I: 975 och II: 1235, yrkas att riksdagen måtte besluta att ifrågavarande paragraf skall utgå ur skollagen. Motionärerna hänvisar till att religionsundervisningen skall vara objektiv och att målsättningen i all undervisning skall vara att hjälpa varje ung människa, oberoende av social startpunkt i livet, till att utveckla sin personlighet, stärka demokratin och skapa ökad jämlikhet i samhället. Det är därför svårt, menar motionärerna, att godta idén om befrielse från undervisningen i religionskunskap, och det torde bli betydligt svårare med den uppläggning av undervisningen som förslaget till ny läroplan innebär. Jag vill klart säga ifrån att jag delar motionärernas uppfattning på denna punkt. Skälen för befrielse existerar enligt min mening inte längre. även om tyngdpunkten i religionsundervisningen givetvis skall ligga på kristendomen förekommer dock undervisning även i andra religioner, och det måste vara av värde för alla elever att erhålla en så allsidig orientering som möjligt på detta område. Det gäller också de elever som för närvarande kan få befrielse. Att jag ändå är beredd att vid omröstningen biträda utskottets förslag beror på att jag inte vill skynda för snabbt i en så känslig fråga. De grupper som visat intresse för befrielse måste få tillfälle att närmare ta del av hur undervisningen har utformats och av vilka skäl vi är angelägna om att alla skall delta i undervisningen. Innan vi tar bort den möjlighet till befrielse som nu finns erfordras enligt min mening ytterligare upplysningsverksamhet, inte minst bland de många som kommit till vårt land under senare år. Men jag förutsätter att den upplysningsverksamheten bedrives med sådan kraft och energi, att vi mycket snabbt kan låta den berörda paragrafen utgå ur skollagen. På tal om religionskunskapsämnets integrering i orienteringsämnena måste jag bekänna att jag inte tillhör tillskyndarna. Jag har varit och är fortfarande mycket tveksam inför den reformen. Det finns enligt min mening risk för att ämnet inte får det utrymme och det innehåll som det enligt läroplanen skall ha, när det på sätt som nu föreslås integreras i vad vi tidigare har kallat orienteringsämnena. Visar sig mina farhågor på den punkten oberättigade, är jag mycket glad och tacksam, men jag kan inte underlåta att redovisa att jag hyser vissa farhågor. Jag vill därför vädja till skolöverstyrelsen att noga följa vad som sker med ämnet i fortsättningen. Jag vill i det sammanhanget kraftigt understryka motionskravet om ökade möjligheter till fortbildning för lärare i ämnet på olika stadier. I det nya läget är detta utomordentligt angeläget. Självfallet funnes det, herr talman, anledning att kommentera många andra frågor som har kommit upp till behandling med anledning av propositionen nr 129 — bland annat många mycket angelägna motionsyrkanden — men det sagda får vara nog. Jag nöjer mig med att instämma i vad herr Källstad hade att anföra beträffande reservationerna 2, 3, 4, 6, 7 och 9 och yrkar bifall till dessa samt i övrigt bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det sägs att debatten pendlar mellan olika spörsmål, och det är ju riktigt. Den har ju pågått så länge. Jag lovar att tala mycket kortfattat om mitt problem. Herr Gustavsson i Alvesta har tillsammans med mig i denna kammare väckt en motion om att ett nytt ämne, benämnt natur eller miljö, skulle komplettera de tillvalsalternativ som föreslås för grundskolans högstadium. Denna motion har avstyrkts med en mycket välvillig motivering. Utskottet skriver att dessa ämnen bör ingå i undervisningen i olika ämnen och att en begränsning av tillvalsämnena är nödvändig. Utskottet anser att undervisning i miljöoch naturfrågor är av utomordentlig betydelse. Utskottets besked är mycket bestämt, och som motionär vill jag tacka för det. Själva ämnet är så känt att jag väl inte behöver vidare utveckla det vid denna sena timme. Men jag vill erinra om att jag vid ett par tillfällen tidigare i riksdagen har aktualiserat lärarutbildningen på detta område. Jag är fortfarande tveksam om huruvida lärarna har den utbildning som möjliggör en bred undervisning och fostran i dessa viktiga frågor. Om utskottets ambitio Ner i fråga om miljöoch naturunder Visning skall kunna förverkligas, tror Jag att en utökad undervisning i dessa Amnen måste ingå i den utbildning Som lärarna får. Den kan givetvis kom Dletteras genom lärarfortbildning. Utskottet har framhållit det som självklart — något som departementschefen understryker — att reformen ställer Stora krav på en intensifiering av lärarfortbildningen. Det har med anledning av en annan Motion sagts, att man inte vill framhålla något särskilt ämne som så att Säga skulle favoriseras när det gäller Ararfortbildningen. Men i fråga om essa ämnen vill i alla fall jag person ligen från denna kammare uttala att det är utomordentligt nödvändigt att vi får en lärarfortbildning just beträffande naturoch miljöfrågorna. Herr talman! Debatten i dessa frågor, som är så utomordentligt viktiga för den framtida utvecklingen inom skolan, har pågått så länge, att de redan blivit tillräckligt belysta. Jag skall därför inskränka mig till att instämma i herr Mattssons utmärkta anförande, och jag instämmer också i hans yrkande.

Herr talman! Efter tjugo års skoldebatter är det för mig personligen en mycket egendomlig situation att kunna tala här i kammaren i en skolfråga utan att behöva försvara en proposition eller ens något utskottsutlåtande. Vad som gör situationen än mer, jag höll på att säga pinsam, är att jag inte heller har någon motståndare, någon reservant t.ex., att angripa. Jag skall självfallet inte heller — vid denna sena timme, som så många nu har sagt — provocera till någon vidare diskussion. De mer långsiktiga perspektiven på skolan och utbildningspolitiken kanske vi får tillfälle att återkomma till under nästa veckas debatt om den gymnasiala skolan, som ju, föreställer jag mig, kommer att bli den skolform som riksdagen i fortsättningen tvingas att ägna stor uppmärksamhet och mycket intresse. Men jag kan inte underlåta att konstatera vilken fantastisk klimatförskjutning — detta menar jag verkligen i positiv bemärkelse — som ägt rum sedan vi 1962 fattade beslutet om den obligatoriska, nioåriga grundskolans genomförande.

I dagens debatt — och den har ju varit lång — har praktiskt taget inga principiella motsättningar framkommit. Jag kan säga detta därför att jag i dag verkligen ansträngt mig att lyssna och jag har haft gott om tid. Reservanterna tar upp begränsade problem och ibland detaljer, och som alltid när det gäller en revision av läroplaner har olika ämnen sina förespråkare. När man läser motionerna om ökade timtal för ämnena hemkunskap, kemi och maskinskrivning blir man vänligt stämd och positivt inställd, men när alternativet presenteras blir man först tveksam och ställer sig slutligen klart avvisande. Att låta maskinskrivning, i och för sig ett matnyttigt och fint ämne, slå ut musiken skulle vara olyckligt. Den nu behandlade propositionen utgör — det vill jag med skärpa understryka, herr talman — det slutliga genombrottet för de estetiska ämnenas ställning i grundskolan. Ingenting borde göra oss gladare än just detta att ämnena teckning, slöjd och musik blir obligatoriska på högstadiet. Det är inte bara skolpolitik, utan i ordets verkliga bemärkelse också fin kulturpolitik. Men detta initiativ, när det gäller de gamla s.k. övningsämnena, måste följas upp av en ny, modern och från gammal övningsämnesslentrian skild metodik. Sker inte det, ramlar dessa ämnen snabbt tillbaka till det s.k. övningsstadiet. Det är viktigt ait hävda dessa ämnen, detta så mycket mer som orienteringsämnena tyvärr måste vidkännas en viss minskning av sitt timtal. Det skulle vara lika illa om vi — för att ta det andra exemplet — lät hemkunskapen och kemin, i och för sig starkt motiverade, tillgodoses på bekostnad av fritt valt arbete. Det fritt valda arbetet är ju en nyhet på pedagogikens område, och det skulle vara att förstöra något av den pedagogiska miljö man vill ha fram, om man skulle börja nagga dessa timmar i kanten. Jag vill också allmänt säga att debatterna om vad som kan få rum på skolschemat kan vara intressanta och ibland roliga, kanske nyttiga för talare och åhörare, men det går till sist inte att få in allt man önskar. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi på den punkten resignerar och gör klart för oss att den obligatoriska skolan som det här är fråga om inte kan ge hur mycket som helst. Vi måste begränsa oss. Det gäller färdigheter, nödvändiga sådana, det gäller kunskaper, det gäller en viss orientering. Men vi får komma ihåg — och det är glädjande ur många andra synpunkter — att det fria och frivilliga bildningsarbetet dess bättre trots skolans utveckling även i framtiden har en oerhört stor uppgift, inte minst alltjämt att komplettera skolans kunskaper, färdigheter och orientering. Vi får ju, och har redan i dag, ett kunskapskapital som — jag tror man kan säga det utan överdrift — ökar fantastiskt varje vecka. Det finns ingen möjlighet att leva upp till ett ideal av verklig allmänbildning som krav på människor och elever. Det krävs specialisering. Man får skärpa sig i sin begränsning, tvinga sig till en lägre ambitionsnivå, om skolan över huvud taget skall kunna ge det som dock alltid är väsentligt — färdigheter, kunskaper samt teknik att tillägna sig kunskaper och färdigheter och naturligtvis fostran i dess alla betydelser, social, medmänsklig, human etc. Jag vill ytterligare ta upp ett par frågor. Den ena har Stellan Arvidson berört i sin motion, och det var med stort intresse och sympati som jag lyssnade till hans anförande. Herr Arvid son ställde inget yrkande, men han sade att han helst skulle önska ett beslut där grundskolan i hela sin längd skulle vara en odifferentierad skola med B-språk. även andra motionärer har varit inne på detta.

Jag tror att det i dag skulle vara att ta ett för stort steg, göra ett för stort hopp. Jag förstår väl att departementschefen nu vill bryta uppspaltningen av högstadiet i gymnasieberättigande tillval och icke berättigande. Det är en riktig och nödvändig princip, om man vill ha ett positivt val av ämnena teknik, ekonomi och konst. Utan detta likaberättigande mellan ämnena får man automatiskt på nytt en slagsida På högstadiet mot B-språket, även om den slagsidan, ärade kammarledamöter, i och för sig inte skulle vara nå Son olycka. | Men frågan är, om man trots denna 1 och för sig riktiga princip kan und Så denna slagsida, om man inte nu Snabbt klargör vilka vägar på gymna Stet som står öppna för den enspråkige Srundskoleeleven, vilka kompletteringar och förstärkningsanordningar man tänker sig på gymnasiet för de elever som kommer till gymnasiet med endast engelska från grundskolan. Säkerligen finns det många vägar på gymnasiet, där det räcker med ett språk, om man börjar med ett andra som C-språk, men det är säkert tänkbart att man också behöver komplettera. Nu har man ju dess bättre några år på sig för att klargöra det, men ju tidigare man gör det desto bättre är det. Utskottet tar — den frågan tror jag inte har berörts i debatten i dag — på s. 8 upp en mycket viktig fråga. Det gäller önskemålen om flera tillvalsmöjligheter. Där varnar utskottet mycket bestämt för en ökning av valmöjligheterna. Man erinrar om att man därmed framtvingar en starkare centralisering av högstadierna än som annars erfordras. Den högstadieindelning som gjorts har i mycket hög grad varit styrande också för indelningen i kommunblock. Högstadieindelningen kom något tidigare men i stort sett var det ett intimt samarbete mellan de bägge departementen. Den indelningen var mycket hård eller rationell, beroende på hur man vill se det. Nu bör man hellre hjälpa svaga högstadier att leva vidare i stället för att slå ut dem som inte kan erbjuda tillräckligt många valmöjligheter. Det finns alltså från allmän indelningssynpunkt all anledning att se upp med att göra smörgåsbordet på högstadiet alltför rikligt. Jag tycker att detta är viktiga synpunkter när vi nu på allvar tar itu med kommunreformen ute i länen. Herr Arvidson sade att vi efter femtio år är framme vid en odifferentierad nioårig skola. Han antydde också några milstolpar på vägen. Jag skall inte fortsätta historieskrivningen utom på en punkt, nämligen beträffande Visbykompromissen 1960. Denna kompromiss var utan tvivel en stor politisk uppgörelse som jag gärna — det vill jag understryka — alltjämt försvarar. Den var nödvändig och själva för utsättningen för att vi i dag i enighet kan gå vidare.

Att jag säger »närmast» beror på att jag har ett starkt intryck av att vår gamle vän Larsson i Hedenäset då närmast var för ett odifferentierat högstadium. Det var alltså folkpartiets bidrag till kompromissen — och i det läget var det ett värdefullt bidrag. Jag understryker alltså att jag inie riktar någon kritik mot kompromissen som sådan. Den möjliggjorde en bred uppslutning inte bara här i riksdagen utan också bland skolfolk och ute i kommunerna. Men när man vill påstå att den konstruktion vi gjorde 1962 har misslyckats när det gäller just linjedelningen i årskurs 9 bör man veta varifrån det uppslaget ursprungligen kom. I en pregnant passus på första sidan i sitt utlåtande skriver utskottet: »Det nu framlagda förslaget innebär inte någon ändring av grundskolans mål. Det bygger på erfarenheterna av grundskolan under den tid som gått sedan beslutet om grundskolereformen år 1962 och innebär en anpassning till målet för grundskolan.» Jag vill lyckönska regeringen och statsrådet Palme till denna anpassning till målet för grundskolan. På två punkter tror jag emellertid att vi i dag kan erkänna att vi räknat fel. De teoretiska linjernas dragningskraft hade vi inte riktigt klar för oss. Att den var stark visste vi, men vi visste inte att den var så överväldigande stark som det sedan visade sig. Den andra punkten, som jag nu avslutningsvis vill nämna, var att många — och jag bland dem — trodde att det var tillräckligt att förlänga skol plikten från sju till nio år. Att gå i den obligatoriska skolan i nio år är ju ändå ganska lång tid, och med förberedande yrkesutbildning borde den skolgången ändå kunna ge många unga människor möjligheter att gå direkt ut på arbetsmarknaden och få ett jobb, trodde vi. Även på den punkten räknade vi emellertid fel. Utvecklingen gick snabbare. Det har visat sig vara mycket svårt att placera ungdomar med nioårig skola direkt i ett jobb ute på arbetsmarknaden. Det blir den gymnasiala skolans och kanske framför allt näringslivets eget bekymmer att ge en i ordets verkliga mening riktig yrkesutbildning. Herr talman! Till sist tar jag mig orådet före att citera några meningar av vad jag sade i skoldebatten 1962 sedan jag hade uppehållit mig vid begränsningen av våra resurser. Jag sade då följande: »Vad som däremot inte är begränsat — dess bättre är det allmänna intresset för skola och utbildning. Många starka krafter kommer att driva på. En fortlöpande diskussion om utbildningens betydelse kommer att väcka allt fler unga människor till insikt om nyttan att skaffa sig bättre utbildning, och bättre utbildning är i de flesta fall liktydigt med längre utbildning. Det kommer med andra ord att bli ett enormt tryck på utbildningssektorn, som redan är en av de största i samhället. Skolpolitiken måste därför i fortsättningen med än starkare skäl än hittills sättas in i de stora samhällspolitiska perspektiven. Den angår oss alla. Det är därför skolreformen också är en stor samhällsreform.» Herr talman! Jag anser att också vad vi i dag kommer att besluta är en viktig reform, kanske en avslutningsetapp på en av våra stora samhällsreformer.

Herr talman! Jag tror att jag talar för många när jag uttalar stor uppskattning av förre ecklesiastikminister Edenmans stora insatser på skolans område och för hans starka engagemang, även om delade uppfattningar har rått i dessa frågor under de gångna åren. Herr Edenman uttalade tillfredsställelse över den allmänna uppslutningen kring den nya skolan i dagens debatt. Jag hoppas att vad jag nu skall säga inte alltför mycket blir ett irritationsmoment i slutet av denna debatt. Utbildningsminister Palme utvecklade skickligt sin teknik att beskriva den Process, som nu pågår i vårt samhälle som något alldeles extra positivt, progressivt och dynamiskt. Hur orkar ni hålla ett sådant tempo, utropar utländska delegationer från olika håll i världen, berättar herr Palme. Men får nu dessa besökare veta hela sanningen? De svenska riksdagsmän som gör studieresor till andra länder beskylls för att inte tillägna sig en tillräckligt allsidig bild av förhållandena där. Utan tvivel utgör detta ett problem för alla studiedelegationer. Borde inte vi då gå före med gott exempel och redovisa att det ändå är ganska lätt att hålla ett högt tempo i reformtakten när mångt och mycket av reformerna stannar på Papperet? Herr Palme säger förnöjsamt att det som skulle vara klart i slutet av detta århundrade är klart redan nu. Visst är Srundskolan införd, men är den genomförd? På papperet är den möjligen det, men hur är det ute i skolsalarna? Jag är medveten om att en stor och genom Sripande reform tar tid att genomföra. Vad jag begär är en något ödmjukare hållning till resultaten. Jag trodde att Somliga hade lärt sig av 1962 års skolbeslut och vad som har hänt åren därefter. Den som utan att vara särskilt Insatt i skolfrågor läste de vackra talen från 1962 års stora grundskoledebatt i denna kammare — vi hörde för en stund sedan ett litet citat ur den — kunde väl ändå inte ana att riksdagen bara sex år senare skulle reformera Reformen. Men, säger någon, detta är ju en rullande, fortskridande reform. Ja visst är det så, men reformer får inte rulla så fort att elever trillar av. Förslaget sägs innebära en revidering av läroplanen för grundskolan, företagen inom ramen för de mål och riktlinjer som kommer till uttryck i gällande läroplan. Bland lärare och skolledare, som är verksamma på fältet, förekommer däremot uppfattningen att de föreslagna åtgärderna med kraftig förändring av såväl timplaner som kursplaner innebär en reform av samma storleksordning som införandet av grundskolan 1962. Det bör observeras att man ännu blott kan överblicka den första femårsperioden av verksamheten enligt den nuvarande läroplanen, och många allmänt kända svårigheter har verkligen vidhäftat grundskolan under dessa fem år. Man bör inte glömma att dessa svårigheter i första hand drabbat eleverna. Det kan befaras att alltför stora förändringar kommer att föda nya svårigheter. Många av de föreslagna förändringarna är välbetänkta. En minskning av tillvalsalternativen till exempel är påtagligt nödvändig. Dock har det varit, tycker jag, i allra högsta grad nödvändigt med en slutförd försöksverksamhet innan förändringarna omsätts i praktiken. Min oro för den föreslagna revideringen hänför sig först och främst till de cirka 22 procenten av eleverna som i dag i årskurs 9 väljer de tvåbokstaviga linjerna, d. v. s. ett val som innebär övervägande praktiska studier. Många remissinstanser delar oron för dessa elever, som inte kan tillgodoses i en reviderad grundskola av den art som här föreslås. Den minoriteten måste emellertid anpassa sig till majoritetens val. I utskottsutlåtandet förutsätts att det långt övervägande flertalet inom varje årskurs skall kunna erbjudas en undervisning, som i rimlig grad är anpassad efter den enskilde elevens intressen och anlag. Svårigheterna bedöms gälla undantagsfall, berörande enstaka elever. Det bör upprepas att det här gäller 22 procent av eleverna. Det är inte helt jämförbart, men det är intressant, att en annan långt mindre minoritet får sina intressen tillgodosedda, nämligen de som önskar befrielse från religionskunskapen. Jag upprepar att det inte är helt jämförbart, men rätt intressant. Huruvida dessa elevers val i dag är betingat av intressen och anlag eller ej är omöjligt att veta, eftersom någon undersökning inte företagits om varför en del av en årskurs väljer de tvåbokstaviga linjerna. Men rent slentrianmässigt uppfattas detta val som ett negativt val. Det är ett egendomligt uttryck för överskattning av teoretiska studier. Eleverna tillåts inte att ha mer praktiskt inriktade intressen. Möjligheten att det här i stället är fråga om ett positivt val borde ha undersökts innan detta alternativ skärs bort. Om det är riktigt att det är ett negativt val — och därom vet man alltså inte mycket — är det av intresse att tänka efter vad som är grunden till ett sådant val. Den troliga förklaringen är att det rör sig om en protest mot undervisningen under de föregående åtta åren — en undervisning som inte upplevts som stimulerande. Man kan med andra ord tänka sig att det gäller de svagpresterande eleverna. Därvid är att märka, att studiehämning och svaga prestationer måste ställas i relation till det material och de metoder som använts. Det är allmänt omvittnat att studiehämning och svaga prestationer förekommer i betydligt mindre grad inom de tvåbokstaviga linjerna än inom Övriga linjer. Om man utgår från teorin att valet av tvåbokstaviga linjer är ett negativt val, borde man ha gjort stora ansträng ningar för att närmare undersöka de berörda elevernas inställning till studier. Det är egentligen förbluffande att skolöverstyrelsen bland kommande undersökningar nämner undersökning av skolsituationen för elever med speciella skolsvårigheter, t.ex. för svagpresterande elever på högstadiet. En sådan undersökning borde ha varit självklar före en så stark förändring av deras skolsituation, som borttagandet av de praktiska linjerna i årskurs 9 innebär. Utbildningsministern och utskottet förutsätter att de individualiserande hjälpmedlen utvecklats därhän att en kvalitativt högtgående och meningsfull undervisning nu kan ges även åt de teoretiskt mindre motiverade eleverna. Det verkliga förhållandet är att utvecklingen och spridningen av sådana hjälpmedel långtifrån är tillfredsställande, vilket utgör bakgrunden till våra förslag att anslaget till forskning och pedagogiskt utvecklingsarbete framdeles skall prioriteras och att informationen om befintliga och nytillkomna läromedel till skolledare och lärare skall förbättras. Skolöverstyrelsen medger att de personella och materiella förutsättningarna för pedagogiska reformer är ganska skiftande i olika skolor. Även departementschefen vidgår detta otillfredsställande läge då han beträffande det s.k. IMU-projektet — det individualiserande hjälpmedel man hittills nått längst med — anför att detta material och därmed förbundna undervisningmetoder ännu inte är tillräckligt utprövade för att medge att endast en kurs i matematik införes på högstadiet. Till argumenten för en mera likformig skolgång för alla hör påståendet, att jämlikhet och demokrati därigenom skulle stärkas. Enligt min mening bör man snarare ge akt på faran av att skolan genom att nedvärdera s.k. praktisk inriktning eller intresse för praktiskt arbete förstärker en odemokratisk attityd. Även om demokratiseringsargumenten hade fog för sig, måste ifrågasättas, huruvida utsikten att få en mera demokratisk syn på de mindre teoretiskt inriktade eleverna bör få ta över individens krav på en för honom eller henne adekvat utbildning. Enligt min mening är svaret självklart: de många år som en elev tillbringar i skolan bör han eller hon ha rätt att få utnyttja väl, enligt sina egna intressen och anlag. Herr talman! Jag vill vidare ägna en detaljfråga i förslaget några minuter. Den praktiska yrkesorienteringen är nu förlagd till åttonde årskursen. Enligt förslaget skall den flyttas till årskurs 9. Departementschefen anger som skäl svårigheterna att anskaffa tillräckligt antal praktikplatser. Detta skäl har jag förståelse för även om jag som en representant för en arbetsplats finner argumentet vara svagt. Nog borde det svenska arbetslivet med litet god vilja och ytterligare uppoffringar ställa tillräckligt antal praktikplatser till den unga generationens förfogande. Men det har förekommit ett annat argument i debatten som jag reagerar emot. Man säger nämligen att eleverna i årskurs 8 inte är mogna för praktisk yrkesorientering. Då glömmer man bort att just denna verksamhet bland annat syftar till att medverka till en utvecklande mognadsprocess. Herr Palme har inte nappat på detta argument, vilket jag noterar med stor tillfredsställelse. Kanske jag kan få honom med på att inom en snar framtid rätta till det misstag som dagens beslut i detta avseende innebär.

Herr talman! Jag vill gärna säga några ord om ett begrepp som tidigare har skymtat i debatten ett par gånger, nämligen begreppet livsåskådning. Detta ord missbrukas ibland. Men en livsåskådning måste för att förtjäna namnet vara vattentät i livets alla skiften och tillämplig för alla människor på jorden. Det finns vissa sådana kriterier, som håller i alla skiften.

Jag upprepar emellertid, att det finns en del begrepp som är allmängiltiga. Jag tror att herr Edenman i sina tidigare formuleringar också har bekräftat det när han talat om begreppet sanning och rätt, som skall vara ledande och som skall hållas högt. Kan man göra detta på en punkt, kan man kanske göra det på flera sådana punkter. Jag resonerade nyligen med en riksdagskamrat som tillhör ett annat parti och som jag sätter stort värde på. Han har tänkt mycket just om sådana här ting, och vi talade om begreppet sanning, som jag nyss nämnde, eller ärlighet, om man så vill. Jag betonade, och vi var då ense om, att sanning måste kombineras med begreppet kärlek-—rmänniskokärlek. Sanning utan kärlek kan lätt bli sadism. Min vän sade då: »Ja, det finns sanningssägare, och de är dé grymmaste människor som finns.» Men om man talar sanning med kärlek blir det en annan sak. Ett tredje begrepp som vi också, såvitt jag begrep, var ense om var begreppet osjälviskhet. En ideologi eller, om man så vill, en livsåskådning, grundad på bl.a. dessa tre begrepp, håller i alla skiften. Den är vattentät, och jag skulle vilja träffa den som ställer sig upp och säger att den inte är det. Jag känner hundratals människor, som efter fattig förmåga knagglar sig fram den vägen, och jag har själv försökt det i ganska många år, så jag vet — tror jag — vad det är jag talar om. Jag säger detta för att varna för att lärare, som känner en övertygelse på just sådäna elementära, fundamentala punkter, skulle tveka att verkligen också säga ifrån att detta är riktigt och gäller i alla skiften. Jag håller med om att man inte skall pressa på folk åsikter. Inte ens dessa begrepp kan man egentligen annat än erbjuda, men man kan erbjuda dem med inlevelse och engagemang. Jag tror att det är det viktigaste som finns. Naturligtvis uppkommer problemet, att det måste finnas lärare som kan göra detta och som verkligen har en livsåskådning själva; man kan ju inte ge någonting som man inte själv har. Därför kommer lärarutbildningen i blickpunkten. Det är alltså en lång och besvärlig och invecklad väg att gå, om vi skall komma fram till ett idealtillstånd, men även om det ser hopplöst ut och även om många människor säger att det är en utopi — är det riktigt skall man väl i alla fall sträva åt det hållet. Det var detta, herr talman, som jag ville bidra med i debatten. Jag kan emellertid inte neka mig tillfredsställelsen att upprepa någonting som min goda vän Nancy Eriksson i en annan debatt ganska nyligen citerade, låt vara att hon kanske satte ett frågetecken — jag säger kanske ett frågetecken — efteråt. Hon citerade en gammal tes som lyder: »Gudsfruktan är vishetens begynnelse.» Jag har citerat denna tes förut, herr talman, och jag upprepar således mig själv, men jag tycker detta uttryck kan vara värt att höra mer än en gång.